Herr talman! Herr Hörberg menade att jag hade ställt mig skeptisk till att folkpartiet hade avlämnat en egen reservation i utskottet. Det är en missuppfattning. Jag sade i mitt första anförande att tekniken i utskotten är sådan, att om man är ensam om en uppfattning får man manifestera det i en egen reservation. Och folkpartiet är ensamt i sin uppfattning att det här vore lämpligt med en lagstiftning. Den uppfattningen delas icke av socialdemokraterna och inte heller av moderater och centerpartister. Vad jag därefter sade var att jag hoppades, att när man väl hade mätt krafterna mellan de båda reservationerna, skulle folkpartiet vara berett att i den andra voteringsomgången stödja det förslag som framförs i reservationen 1. Jag underströk att detta är ett gammalt folkpartikrav och att man i reservationen 1 såvitt jag förstår inte kan finna någonting som går emot folkpartiets uppfattning sådan den tidigt formulerades av Bertil Ohlin och sedan har förts vidare av Gunnar Helén, som nu står som första namn på en av de motioner som enligt ett smygande rykte icke kommer att vinna stöd från folkpartigruppen.

Herr talman! Jag vill först till herr Regnéll säga att vad som behövs är en utredning om rätten till andel i kapitaltillväxten för de anställda, och det är vad vi yrkar på i klämmen till vår partimotion. Där hemställs ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att en parlamentarisk utredning med representation från arbetsmarknadens parter tillsätts för att utarbeta ett förslag om lagstadgad rätt för löntagarna till andel i företagens kapitalbildning”. Gunnar Helén är alltså första namnet under den motionen. Att vi i år har en separat reservation och givetvis röstar för den beror på att vi vill ta ett klart steg framåt. Vi nöjer oss inte med det lilla steg som utskottsmajoriteten och reservanterna i reservationen 1 vill ta. Till herr Bengtsson i Landskrona skulle jag vilja säga att visst har LO, TCO och SAF löst många komplicerade problem, och man har många gånger beundrat deras förmåga att komma överens, men detta är verkligen en mycket komplicerad fråga, och det finns nu erfarenheter som visar att det ibland inte är möjligt för LO och TCO att komma överens med SAF. Som exempel nämnde jag i mitt inledningsanförande rätten till styrelserepresentanter. Det var ett krav som folkpartiet hade drivit alltsedan herr Wedéns tid som partiordförande. Vi krävde lagstiftning, och vi fick vårt krav avslaget senast på våren samma år som LO-kongressen tog in det i sitt arbetsdemokratiprogram, och samma höst fick vi en lagstiftning. Jag tror att det är likadant med det här kravet. Man utreder det inom TCO och är där positiv till det, man utreder det inom LO och är där positiv. Men TCO har vid sin utredning under senare år kommit fram till att frågan är så svår att man inte vill ta avstånd från vår hemställan; man inser att statsmakternas medverkan behövs. Vi vill alltså ta ett stort steg genom vår reservation och vårt yrkande i år. Om jag skall vara djärv och sia — jag säger som Albert Engström sade en gång: Det är svårt att sia, särskilt om framtiden — så skulle jag säga att det inte dröjer många år, herr Bengtsson, förrän LO ställer krav på hjälp från statsmakternas sida för att lösa denna fråga.

Herr talman! I en gemensam reservation har centern och moderaterna yrkat på att en utredning skall tillsättas med uppgift att studera möjligheterna att skaffa riskvilligt kapital till företagen. Folkpartiets representant i utskottet har en egen reservation till förmån för en utredning angående lagstadgad rätt för löntagarna till andel i företagens kapitalbildning. Jag vill till att börja med konstatera att oavsett vilken form av kapitalbildning den tilltänkta utredningen skulle studera, så är man här inne på ett område som direkt angår och ingriper i den fackliga inkomstpolitiken. Men detta är ett område där riksdagen inte bör ingripa, särskilt som de fackliga organisationerna inte bett om det. Tvärtom har t.ex. LO sagt ifrån att en dylik utredning är direkt oönskad. Den kollektiva kapitalbildningen är dessutom något som LO men även andra löntagarorganisationer själva utreder, och man avser att diskutera frågan inom organisationen innan man på nytt aktualiserar den. Att det är välbetänkt framgår av att det gäller stora ting; det har stor betydelse för den framtida inkomstpolitiken hur man skall lägga upp det hela. Det här är en fråga om förmögenhetstillväxten, om fördelningen av denna och dessutom om inflytande i företagen. Herrar Hörberg och Nyquist har i sina inlägg eftertryckligt understrukit att det ligger till på det här viset. Det finns därför mycket starka skäl att avvakta de aktiviteter som löntagarorganisationerna själva har i gång för att få dessa frågor belysta på ett sådant sätt att de är beredda att ta ställning för framtiden. Som bekant innebär en konsekvent genomförd solidarisk lönepolitik att vi tar ett större löneuttag ur de lågproduktiva företagen än om lönepolitiken hade gått efter bärkraftsprincipen. Vinsterna i den typen av företag tenderar då att pressas ned, medan den motsatta effekten uppstår i företag med stark produktionstillväxt. Ägarna i dessa senare företag får alltså en snabbare förmögenhetstillväxt, med högre inkomster, än de fått om lönepolitiken syftat till att maximalt ta ut lönerna efter varje företags bärkraft. Risken börjar nu göra sig gällande — till följd av att den solidariska lönepolitiken blivit allt effektivare — att de här förmögenhetsskillnaderna ökar kraftigt. Möjligheterna för samhället att ta in övervinsterna har dessutom minskat, bl.a. beroende på att de multinationella företagens expansion är mycket stor och på dessa företags möjligheter att undgå beskattning. Det här går att rätta till bl.a. genom inrättande av fonder dit övervinsterna i de högproduktiva branscherna överförs. Självfallet bör dessa fonder ägas och kontrolleras av löntagarna och deras organisationer. Härigenom skulle förmögenhetstillväxten och fördelningen påverkas, och löntagarna skulle få ett ökat inflytande över näringslivets utbyggnad. Men hur detta skall byggas upp och utformas måste noggrant utredas inom organisationerna och därefter bli föremål för en bred debatt inom hela fackföreningsrörelsen. Utredningar pågår också, och avsikten är att eti förslag skall vara utarbetat inom LO till 1976. Därför kan man tycka att nu föreliggande utredningskrav förefaller direkt opåkallade. Men de borgerliga kraven om utredning har naturligtvis en djupare mening än vad som kan utläsas av själva utredningskraven. Man syftar, såvitt jag kan begripa, till ett individuellt löntagarsparande. Vi känner till detta från arbetsgivarsidan, och intressegemenskapen börjar nu framträda allt klarare. Förmodligen är man ute efter lösningar som har västtyskt ursprung, och som ungefär följer den här modellen: I samband med avtalsuppgörelserna avsätts en del av löneförhöjningarna till ett sparande, som placeras i aktier, obligationer, bostadssparande, livförsäkringar eller dylikt. Det avsatta beloppet är lika stort för varje arbetstagare. Den enskilde har personlig äganderätt till de medel som avsätts, och det finns olika tidsintervaller när den förfoganderätten kan utlösas. Staten subventionerar sedan sparandet med skattelättnader eller premier. Detta innebär — till skillnad från den kollektiva kapitalbildningen, baserad på övervinster — ett tvångssparande, som ej ger ett nämnvärt inflytande. De borgerliga tankegångarna innebär t.ex. inte att förmögenhetstillväxten påverkas. Dessutom gynnas de högre inkomsttagarna. Det finns enligt min mening inte någon anledning att fingra på det känsliga område som den fackliga inkomstpolitiken utgör, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Det var med viss förvåning och förundran jag hörde den diskussion som förekommit tidigare under den här punkten. Herr Regnéll och hans partikamrater i utskottet ställde sig ju tveksamma till motionen 1495, och han har uttalat tveksamhet också från talarstolen. Jag är förvånad över att man ställer ett yrkande som innefattar krav på en utredning direkt emot den uppfattning man själv har. Jag vill därför rekommendera folkpartisterna att inte följa herr Regnélls voteringsanvisning.

Herr talman! I anledning av det inlägg herr Sivert Andersson i Stockholm höll skulle jag vilja göra några reflexioner. Det är givetvis inget fel att LO och TCO utreder dessa frågor — det har jag inte heller sagt och herr Andersson har heller inte påstått att jag skulle ha sagt det — utan jag tycker tvärtom det är utmärkt att de gör det, eftersom det är tekniskt och även ekonomiskt mycket konmplicerade frågor. Men jag tycker det är litet onödigt att vi på den politiska sidan bara skall stå som passiva åskådare och avvakta, såsom herr Andersson uttryckte det, det resultat som man kommer fram till. Faktum är ju, såsom vi kan utläsa av TCO:s remissyttrande, att man håller på att utreda frågan men att man också har funnit den mycket svår och att man därför inte vill motsätta sig hemställan om en större utredning. Jag läste med stort intresse Rudolf Meidners artiklar i Metallarbetaren i höstas, där han naturligtvis inte alls antydde att han ville ha en statlig utredning men där man kunde läsa mellan raderna att även han hade funnit att det är förenat med betydande tekniska svårigheter att finna en vettig lösning på problemet. Jag måste säga att jag är överens med herr Andersson när han säger att i dessa frågekomplex också ligger en icke oväsentlig inflytandefråga. Vi är ju överens om detta — jag kunde ha tagit med mig folkpartimotionen och läst upp den, men det behövs nog inte, eftersom herr Andersson säkert har sett att det innebär en strukturförändring av ägandeförhållandena inom svenskt näringsliv på sikt, om den förverkligas på rätt sätt. Sedan var det en sak i herr Anderssons inlägg som jag inte tyckte om, nämligen att han talade om ”de borgerliga kraven” och att de skulle överensstämma med Arbetsgivareföreningen på någon punkt. Jag skulle Nr 68 vilja be honom säga ”de centerpartistisk-moderata kraven” som överens Torsdagen den stämmer med Arbetsgivareföreningens när det gäller stimulans till 25 april 1974 aktiesparande. Våra krav på lagstadgad rätt till andel i kapitaltillväxten överensstämmer däremot inte alls med Arbetsgivareföreningens uppfattning, vilket klart framkommer. Jag tycker att riksdagen visar alltför stor passivitet genom att bara avvakta. Det finns ju anledning att ta initiativ här också! I Förbundsrepubliken Tyskland har den liberala-socialdemokratiska regeringen nu i vår träffat en uppgörelse på det politiska planet med löntagarorganisationerna. Det är inte bara den uppgörelse om löntagarsparande som herr Andersson nämnde här, utan det är en ny överenskommelse, som skall förverkligas relativt snart och som innebär rätt till andel i kapitaltillväxten inom näringslivet.
Herr talman! Herr Hörberg tycker att det är litet onödigt att avvakta och vill sparka i gång utredning omedelbart. Ibland talar man om gräsrotsdemokratin även i Ert parti, herr Hörberg. Mitt resonemang i dag grundar sig på åsikten att om löntagarorganisationerna vill pröva den här frågan inom organisationerna måste de få göra det i fred. De bör få diskutera frågan inom sina egna medlemsled i en brett upplagd kampanj för att därefter lägga fram förslag. Det är mycket möjligt att man i ett senare skede — där är vi överens — får komma till den här kammaren och begära stöd för att genomdriva de krav som man vid prövningen i medlemskåren funnit riktiga. Herr Hörberg tyckte inte om att jag bakade ihop folkpartiet med borgerligheten. Det kanske har blivit så nu, att det är fel att göra det. I så fall ber jag om ursäkt.
Herr talman! Jag tycker inte illa om att folkpartiet kallas för ett borgerligt parti, för det är det. Men i detta sammanhang var inte de borgerliga kraven desamma, och det var därför jag opponerade mig. Det gläder mig att höra att våra båda partier av herr Sivert Andersson utnämns till partier som tillämpar gräsrotsdemokrati. Det är säkert riktigt, i varje fall vet jag av erfarenhet att vi gör det inom vårt parti. Anledningen till att vi nu så aktivt kräver utredning på det politiska planet om lagstadgad rätt för de anställda till andel i kapitaltillväxten är att den liberala rörelsen redan 1969 tog in detta som en klart formulerad punkt i sitt partiprogram.
Herr talman! Jag sade faktiskt inte att folkpartiet var ett parti som tillämpade gräsrotsdemokrati — jag sade att partiet talade om det. Jag hade hoppats på förståelse för synpunkten att vi bör få tillfälle att utöva den gräsrotsdemokrati som vi gärna vill ha i denna fråga.
Herr talman! Vi talar gärna om gräsrotsdemokrati, och hos oss brukar ord och handling vara detsamma.

Herr talman! 1972 års riksdag uttalade att all handel med guld, silver och platina bl.a. skall innebära att kontrollstämpling är obligatorisk även i fortsättningen. Det nu föreliggande förslaget överensstämmer med detta uttalande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Vad riksdagen nu skall ta ställning till innebär otvivelaktigt en hel del positivt, bl.a. i brottsförebyggande syfte men även från konsumentsynpunkt. Däremot kan vissa kritiska synpunkter anläggas beträffande förslaget att all kontroll skall ske i Borås. Som bekant skall större delen av statens provningsanstalt flyttas till Borås 1976. I praktiken innebär detta riksdagens beslut 1971 att all import av ädelmetallvaror kommer att gå över Borås. Detta kommer att medföra en hel del praktiska problem och fördyrar handläggningen, vilket också påpekats av åtskilliga näringslivsorganisationer och företag vilka haft ärendet på remiss. Om alla importerade ädelmetallvaror skall kontrolleras i Borås, innebär detta en icke oväsentlig fördyring, i sista hand för konsumenterna. Rent praktiskt medför det att varje leverans avsedd för Stockholmsområdet efter verkställd kontroll i Borås måste packas om och vidarebefordras i assurerad försändelse till importören i Stockholm. Det är därför ett rimligt krav att probering av importerade ädelmetallvaror även får ske i Stockholm, dit enligt uppgift inte mindre än en tredjedel av all import av guldsmedsvaror går. Det torde inte innebära några svårigheter att där organisera en fullt betryggande kontroll till godtagbara kostnader. Det kan inte vara riktigt att all import koncentreras över en enda ort. Man bör i stället ta hänsyn till hur branschen är lokaliserad i stort. Med tanke på konkurrensen mellan svenska och utländska varor bör importerade guldsmedsvaror inte diskrimineras i förhållande till dem som tillverkas inom landet. Herr talman! Med stöd av vad jag här helt kort anfört vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 20 och som innebär att kontroll av importerade ädelmetallvaror skall kunna utföras även vid vissa proberingsfilialer, i första hand i Stockholm.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 43 med förslag till lag om handel med arbeten av guld, silver eller platina föreslås att den nuvarande obligatoriska kontrollstämplingen skall bibehållas. Förslaget bygger i allt väsentligt på en överarbetning av 1971 års lag, redovisad i promemorian 1973:3 ”Ädelmetallkontroll”. Det framhålles i propositionen att kontrollstämplingen är värdefull även från konsumentsynpunkt och att en förutsättning för detta är att ädelmetallarbeten endast undantagsvis kontrollstämplas utan att probering, dvs. undersökning av finhalt, har skett. Enligt lagförslaget skall kontrollen liksom hittills omfatta arbeten av viss finhalt, och nuvarande viktgränser om 1 gram för guld och platina samt 15 gram för silver bibehållas. I motionen 1636 av herr Wennerfors föreslås att viktgränserna för guldoch platinaarbeten sätts vid 2 gram. Motionären motiverar detta med att det omfattande och tidsödande arbetet med kontrollstämpling i så fall skulle minska. Utskottet har inte tillmötesgått detta yrkande och erinrar om att viktgränsen för guld och platinaarbeten enligt nuvarande kontrollsystem är satt vid I gram och att kontrollstämplingen motsvarar ett konsumentintresse. Utskottet finner inte anledning att ändra på nuvarande system. Importerade ädelmetallvaror kontrolleras och förtullas för närvarande i Stockholm vid statens provningsanstalt. Enligt beslut av 1971 års riksdag flyttas huvuddelen av statens provningsanstalt till Borås 1976, och det betyder att importen av ädelmetallvaror kommer att gå över Borås. Erforderliga resurser för kontroll av importgodset kommer att etableras för provningsanstalten i Borås. Vidare kan framhållas att det är nödvändigt att importkontrollen koncentreras till en ort i landet, om kostnaden för kontrollorganisationen skall kunna hållas på en rimlig nivå. Man behöver nämligen, om kontrollen av importgodset skall bli effektiv, tillgång till goda laboratorieresurser. I en reservation av herrar Hovhammar och Regnéll anförs att det finns risk för att en förflyttning av kontrollen av importerade ädelmetallvaror från Stockholm till Borås skall komma att medföra en avsevärd ökning av hanteringskostnaderna och en fördyring av varorna för konsumenten. Reservanterna vill att kontrollen skall kunna utföras även vid vissa proberingsfilialer och då i första hand i Stockholm. Utskottet har inte funnit att de skäl som anförts för att importkontrollen också skall kunna ske på andra orter än Borås är av den tyngd att de motiverar ett avsteg från principen att huvuddelen av verksamheten skall flyttas till Borås. Eftersom det behövs ordentliga laboratorieresurser är det inte så säkert att den fördyring som reservanterna är rädda för kommer att bli så mycket mindre om deras förslag antas. Man måste ju i så fall bygga upp laboratorieresurser även i andra delar av landet. Det betyder att det också behövs personal, varför det inte alls är säkert att det blir någon skillnad från kostnadssynpunkt. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 20.

Herr talman! I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 51 angående ändring i lotteriförordningen har bl.a. jag motionerat om vidgade bestämmelser angående lotteritillstånd för politiska partier och organisationer. Lotteritillstånd till förmån för politisk verksamhet kan enligt nu gällande bestämmelser beviljas endast till partier som är representerade i riksdagen eller till organisationer som har anslutning till sådana partier. Detta är naturligtvis en begränsning i lotteriförordningen, inte minst med hänsyn till andra bidragsformer, exempelvis partistödets konstruktion. Enligt det föreliggande förslaget skall lotteritillstånd kunna beviljas politiska sammanslutningar som är representerade i landsting och kommunfullmäktige utan att partiet i fråga är representerat i riksdagen. Detta betecknar vi som en framgång. Däremot har partiet eller den politiska sammanslutningen i fråga inte rätt att genomföra rikslotteri. Om exempelvis ett politiskt parti är representerat i kommuner och landsting runt om i landet och därmed har en riksomfattande kommunal representation men inte är representerat i riksdagen, får man inte tillstånd att i riksmåttstock genomföra ett lotteri. Detta är en begränsning som vi finner vara omotiverad. Det är ganska otillfredsställande att man gör skillnad mellan olika slag av föreningar med utgångspunkt från föreningarnas storlek och representation i riksdagen och att man dessutom gör skillnad mellan ideella och politiska organisationer när det blir fråga om att ge lotteritillstånd. Detta innebär nackdelar för de politiska organisationerna och begränsar dessa organisationers möjligheter att bedriva politisk verksamhet. De politiska partier som är representerade i riksdagen är i kraft härav gynnade genom statligt partistöd — det känner alla till. De gynnas ytterligare av att ensamma ha rätten att genomföra rikslotterier. Andra organisationer, som redan tidigare har betydande ekonomiska svårigheter, ges sämre möjligheter att utnyttja andra former och typer av inkomstkällor. Detta innebär att de redan förut gynnade blir mera gynnade och de organisationer som redan tidigare av ekonomiska skäl haft sämre möjligheter att utöva allmänpolitisk verksamhet får också i fortsättningen sämre möjligheter att bedriva politisk verksamhet. Lotteriverksamhet är en kommersiell verksamhet. Rätt till anordnande av lotterier bör inte påverkas av i vad mån en politisk organisation har en viss representation i riksdagen eller ej. Sådana restriktioner är otillfredsställande. Herr talman! Med detta ber jag helt kort att få yrka bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Jag vill bara erinra herr Bengtsson i Landskrona om att i den motion som vi har väckt står faktiskt att tillstånd bör ges till sådana organisationer som har varaktig verksamhet. Avsikten är alltså inte att gynna tillfällighetsgrupperingar. Vi har i motionen mycket starkt betonat att det skall handla om varaktig politisk verksamhet.

Herr talman! Som nyss har påpekats skall det enligt utskottsmajoriteten vara så att ett politiskt parti för att få ordna rikslotteri måste vara representerat i riksdagen. Denna bestämmelse vänder sig under nu rådande förhållanden framför allt mot KDS. Jag tycker för min del att det borde vara möjligt att nöja sig med mildare krav, t.ex. att ett politiskt parti måste vara representerat i ett antal landsting för att det skulle uppfattas som en riksorganisation. Det kan tyckas vara en bagatellfråga, om man skall få ordna rikslotteri eller inte, men det är i själva verket en tillämpning av viktiga principer som det gäller. För 4-procentsspärren kan jag finna utomordentligt starka skäl, men jag kan absolut inte förstå att det kan vara rimligt och riktigt att med andra bestämmelser försvåra partiernas verksamhet. Herr talman! När vi så småningom kommer till voteringen, tänker jag för min del avstå från att rösta. Jag har litet svårt att rösta för den kommunistiska reservationen, med tanke på att det i de länder som prövat på det kommunistiska systemet knappast för andra partigrupperingar blivit en fråga huruvida de skall få ordna lotterier eller inte — betydligt allvarligare hinder än dessa har där kommit att uppställas för andra partiers verksamhet. Därför kommer jag att ge uttryck för min principiella uppfattning genom att avstå i voteringen.

Herr talman! I maj 1973 hade vi i riksdagen en ganska lång principdebatt om läromedelssituationen och statens engagemang på läromedelsmarknaden. För folkpartiets del framförde jag där en rad synpunkter av ganska kritisk natur i förhållande till den proposition som då var aktuell. Jag framförde att några nya vägar för att pressa läromedelskostnaderna knappast hade anvisats och noterade att läromedelsförlagen i propositionen föreslogs bli belastade med en rad avgifter och kostnader, som snarast skulle komma att fördyra utvecklingen och produktionen av läromedel. Vidare anförde jag att en fri och effektiv konkurrens mellan olika typer av läromedelsförlag, kombinerad med en aktiv prisövervakning och bestämda krav från avnämarna i fråga om läromedlens tekniska utformning och kvalitet var den bästa prispressen. Vi hade från folkpartiets sida en speciell kritik att rikta mot förslaget att inrätta ett läromedelsregister. Nu har regeringen i en ny proposition lagt fram förslag om hur denna centrala läromedelsregistrering skall utformas. Vår tveksamhet kvarstår och förstärks av de synpunkter som har framförts i en skrivelse till regeringen från två av ledamöterna i den organisationskommitté som tillsattes för att genomföra en rad förslag som riksdagen fattade beslut om i maj i fjol. I denna skrivelse heter det bl.a. att de kostnader för registreringen — under första verksamhetsåret beräknade till drygt 1 miljon kronor — som skall tas ut av förlagen i form av avgifter kommer att belasta konsumenterna, eftersom förlagens marginaler inte kan bära de extra kostnaderna. I skrivelsen anges de kostnadsfördyringar man väntar för en lärobok till 5—25 öre per exemplar och för ett bildband till 5—10 kronor per exemplar. Detta förstärker alltså vår tveksamhet, och vi har därför i en reservation, som är fogad till utbildningsutskottets betänkande, sagt att vi kan acceptera en försöksverksamhet under tre år omfattande tre ämnen för att ge ett bättre underlag för ett slutgiltigt ställningstagande. Denna försöksverksamhet bör handhas av den organisationskommitté som har tillsatts. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Som herr Wikström sade kan man betrakta utbildningsutskottets betänkande som en direkt fortsättning på förra årets betänkande nr 28. Här föreslås nu att riksdagen godkänner uppläggningen av statens institut för läromedelsinformation och läromedelsnämnden. Utskottet gör emellertid två avvikelser från Kungl. Maj:ts förslag. Även om utskottets ordförande tidigare funnit det mindre angeläget att enhälliga betänkanden kommenteras i kammarens protokoll vill jag här understryka de förhoppningar som utskottets borgerliga ledamöter knyter till förslaget att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t i uppdrag att skyndsamt utreda frågan om besvärsrätt över beslut som fattats av styrelsen för institutet för läromedelsinformation respektive läromedelsnämnden. Att Sveriges Radios läromedel i framtiden skall granskas efter samma grunder som övriga läromedel finner vi också vara ett framsteg. Med anledning av ett särskilt yttrande av herr Nyhage och mig själv skulle jag vilja anföra några synpunkter på kostnader som drabbar läromedelsproduktionen på grund av de föreslagna åtgärderna. Antalet läromedel i form av läroböcker och tryckt material samt bildoch ljudband uppgår enligt propositionen till ca 20 000 titlar. En skolstyrelse, som ju ytterst är ansvarig för val av läromedel, har bara när det gäller material för svenska i grundskolan att välja mellan nära 1 500 titlar. Givetvis medför detta att sådana val blir utomordentligt svåra. Dessutom måste kommunerna lägga kostnadsaspekter på läromedlen. Inte minst de stigande papperspriserna kommer att allvarligt påverka prissättningen, och det ligger i både producenters och konsumenters intresse att kostnaderna för läromedelsproduktionen begränsas i så hög grad som möjligt. Från moderata samlingspartiets sida har också i motion föreslagits att kostnaderna för läromedelsregistreringen bör hållas låga. Det föreslagna registreringsförfarandet beräknas öka läromedelsprodu - centernas utgifter med i runt tal I miljon kronor. Något belägg för att kostnaderna kommer att hålla sig inom denna ram ges inte i propositionen, delvis beroende på systemets utformning och naturligtvis också på att man inte från början kan avgöra hur många läromedel som kommer att registreras och på vilka kostnaderna skall slås ut. Statsrådet anför i propositionen: ”Jag avser att senare återkomma till Kungl. Maj:t med förslag om granskningsavgiftens storlek.” Jag förutsät ter då att det här rör sig om det vi annars kallar registreringsavgift för i första hand de centrala läromedlen. Herr Nyhage och jag har med vårt särskilda yttrande velat betona vikten av att avgiften hålls låg. Det nya registreringsförfarandet innebär nämligen inte att läromedelsproducenterna blir av med sina övriga marknadsföringskostnader. Förlagen kommer att tvingas fortsätta informationen om sina produkter, eftersom registret med tanke på dess omfattning aldrig kan komma att ge den fullständiga presentation av ett läromedel som ofta är nödvändig vid slutliga ställningstaganden i en valsituation. En annan självklar synpunkt är att en hög avgift skulle kunna verka alltför restriktivt på producerandet och framtagandet av nya läromedel. Om statsmakterna med avgifter skulle styra eller omöjliggöra nyproducerande skulle detta kunna få allvarliga konsekvenser. Det är kanske här på sin plats att erinra om det av Socialdemokratiska ungdomsförbundet nyligen framställda kravet på socialisering av hela läromedelsproduktionen. Vi förutsätter emellertid att Kungl. Maj:t vid fastställandet av den här berörda avgiften kommer att beakta betydelsen av att den hålls på en rimlig nivå, och jag har, herr talman, intet annat yrkande än om bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Statsmakterna beslöt 1973 dels att ett särskilt organ för läromedelsregistrering, läromedelsinformation och administration av stöd för produktion av läromedel skulle inrättas den 1 juli 1974, dels att en läromedelsnämnd med uppgift att granska läromedlens objektivitet skulle inrättas vid samma tidpunkt. Läromedelsnämnden skall även ha att bevaka att läromedlens innehåll inte strider mot mål i läroplanerna. Vänsterpartiet kommunisterna har inget att invända mot dessa beslut. Tvärtom är det bl.a. positivt att ett av statsmakterna stadfäst institut kommer att granska objektiviteten i läromedlen. Det som riksdagen i dag har att ta ställning till är namnet på det nya centrala organet för läromedelsregistrering, organets lokalisering, definition av begreppet centralt läromedel, storleken på normalupplagan av den läromedelsinformation som staten gratis bör ställa till förfogande samt frågan om rätten till besvär. Vänsterpartiet kommunisterna delar utskottets ställningstagande i dessa frågor men vill ändå peka på några aspekter. Vad gäller rätten till besvär har utskottet funnit denna fråga så komplicerad att ta ställning till i nuläget att utskottet vill skjuta frågan tillbaka till Kungl. Maj:t för ytterligare utredning. Departementet har förutsatt att rätt att anföra besvär inte skall föreligga vare sig vid objektivitetsgranskningen eller vid registreringen. En allmän rättsmedvetenhet talar för ett besvärsinstitut. Men det förhållandet att det i nämnden bedöms komma att finnas så kvalificerad sakkunskap att den bedömning som nämnden gör måtte kunna anses vara riktig talar mot ett sådant besvärsinstitut. Vid en närmare penetrering och i praktiska resonemang har utskottet stannat för att låta utreda frågan om besvärsrätt, i första hand när det gäller läromedels objektivitet. Om resultatet av denna utredning blir att ett besvärsinstitut skall inrättas, så måste det förutsättas att samtliga berörda parter och konsumenter av läromedel får rätt till besvär och överklagande. Med ”berörda parter och konsumenter” menar jag då såväl elever som lärare, föräldrar och producenter, kanske också skolförvaltningar. Vad gäller representationen i läromedelsnämnden skall riksdagen i och för sig inte i dag direkt fatta beslut i den frågan, men den syns ändå vänsterpartiet kommunisterna så viktig att vissa ställningstaganden måste deklareras på detta tidiga stadium. Frågan om representation i läromedelsnämnden har också ingående berörts i propositionen 13. Nämndens ledamöter skall utses av Kungl Maj:t. I propositionen 13 anmäls att ledamöterna kommer att företräda de allmänna samhällsintressena i stort sett enligt de grunder som skolöverstyrelsen och SSK-utredningen har föreslagit. Enligt skolöverstyrelsen och SSK bör chefen för SÖ bli nämndens ordförande, och av övriga åtta ledamöter skall fyra vara riksdagsmän, två kommunala förtroendemän och två besitta särskild sakkunskap i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Utskottet har också tillstyrkt att nämndens ledamöter utses i stort sett efter de grunder som SÖ och SSK har föreslagit.

Jag har i utskottet accepterat att riksdagspartierna får nominera endast fyra nämndledamöter, men jag har ändå förutsatt att olika samhällsåskådningar blir representerade och att en representant för en marxistisk uppfattning blir nominerad.

Herr talman! Utskottet har i förevarande betänkande följt upp ett riksdagsbeslut från i maj förra året, vilket har bearbetats av en organisationskommitté. Under debatten förra året yrkade herr Wikström som representant för folkpartiet avslag på en del av propositionen, nämligen den som rörde frågan om upprättande av ett centralt läromedelregister, och yrkade i stället att en viss försöksverksamhet med registrering skulle förekomma. Herr Wikström följer i år upp den frågan och yrkar följdriktigt bifall till folkpartiets förslag om en försöksverksamhet i stället för den av Kungl. Maj:t föreslagna centrala obligatoriska registreringen. Herr talman! Utskottet har inte funnit anledning föreslå att beslutet från förra året skall upphävas. Jag yrkar därför avslag på herr Wikströms reservation och bifall till utskottets hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Familjerna, och i synnerhet då givetvis barnfamiljerna, står i centrum för den politiska debatten. Det gör de av goda skäl. De har många problem, och det finns anledning till åtskilliga samhällsåtgärder för att underlätta för familjerna. Men en konsekvens av detta, som naturligtvis inte är avsedd, är att de ensamstående ofta glöms bort. Det har nackdelar, bl.a. av psykologisk art, och det försvårar arbetet att skapa förståelse för familjepolitiken. Det är givetvis inte önskvärt att någon grupp i samhället känner sig bortglömd av de politiska organen. Men det inrymmer också en mängd sakliga problem där ensamstående är satta i efterhand. I den motion från folkpartiet som nu behandlas pekar vi på en rad av dessa problem. Det gäller naturligtvis vissa grupper ensamstående — kategorin ensamstående är ju stor och mångskiftande. Folkpartiet har ända sedan 1965 motionerat om att man skall ta upp de ensamståendes situation — jag hänvisar till motionen när det gäller vilka svårigheter det här kan vara fråga om — i en kartläggning och lägga fram förslag till åtgärder. Jag vill gärna medge att vi under årens lopp har kunnat märka en ökande förståelse för dessa frågor, och åtskilliga av de problem som har tagits upp i våra motioner har på ett eller annat sätt bringats närmare en lösning. Även i år görs det framsteg i detta avseende. Socialutskottet föreslår nämligen att en motion om de underhållsskyldigas situation, som vi kommer att behandla senare och som utskottet ursprungligen tog upp i samband med denna folkpartimotion, skall översändas till familjelagssakkunniga. Jag utgår ifrån att riksdagen kommer att bifalla det förslaget. Herr Svensson i Kungälv, som här skall föra socialutskottets talan, är medlem av familjelagssakkunniga, och han är liksom jag medveten om att utredningen redan har sysslat med de underhållsskyldigas situation och t.o.m. har bett att med förtur få lägga fram förslag i den frågan. Tyvärr ville inte departementet gå med på det, vilket jag beklagar. Jag tror det hade varit önskvärt, eftersom utredningsarbetet kommer att pågå under ganska lång tid. Men vi får ändå hoppas att frågan kommer att lösas så småningom, att man utöver vad som skedde i höstas kommer att underlätta de underhållsskyldigas många gånger mycket besvärliga situation ekonomiskt, psykologiskt, och när det gäller bostad och andra frågor. Det jag nu har nämnt visar att det fortfarande är nödvändigt att trycka på, att påminna om och aktualisera de ensamståendes problem. Därför har vi även i år väckt en partimotion. Jag har också i socialutskottet reserverat mig för yrkandet att riksdagen skall bifalla motionen, i vilken det begärs en allsidig översyn av de särskilda problem som möter de ensamstående och vidare förslag till åtgärder för att avhjälpa dem.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

Herr talman! Vi har haft diskussioner i den här riksdagen som har behandlat problemet från den motsatta utgångspunkten, nämligen att familjerna befinner sig i en så dålig situation att folk förblir ensamstående. Det är alltså bättre att vara ensamstående än att vara gift. Nu talar herr Romanus för en motion som förekommit under nio år. Får vi uppleva nästa år kommer väl också då att väckas en motion om de ensamståendes problem, om folkpartiet är kvar i riksdagen. Det finns åtskilliga områden där man har anledning uppmärksamma de ensamstående,och det görs också. I de utredningar där man angriper en speciell sida av samhällslivet tar man in de ensamstående precis som man tar in alla andra kategorier av människor. Herr Romanus nämnde t.ex. de underhållsskyldiga. Jag tror inte att det skulle vara bättre att frågan om de underhållsskyldiga bakades in i en stor utredning beträffande alla problem som de ensamstående har. Även om familjelagssakkunniga tar lång tid på sig och inte tycks lägga fram ett förslag i den här frågan tror jag ändå att man löser problemen fortare genom att angripa dem inom den utredningen än i en stor och mycket omfattande utredning. Jag sade förra året, och jag vill gärna upprepa något liknande, att det är en märklig idé att man skall ta upp en viss kategori människor, ett visst civilstånd — om jag får uttrycka det så — och göra en stor utredning av allt som hör därtill. Det kan inte vara den riktiga vägen. I motionen står det att det är en stor och mångskiftande problematik som man här möter. Jag kan gärna hålla med om det, men jag vill säga: Ta upp de frågorna var för sig i det sammanhang där ett speciellt område angrips, och ta då fram de ensamståendes problem och syssla med dem där. Jag ber, herr talman, att med dessa få ord få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 12.
Herr talman! Om herr Svensson i Kungälv tror att motionen gäller att dela upp människor efter civilstånd har han nog inte riktigt fattat vad motionen handlar om trots att den återkommit i flera år. Det är nämligen inte fråga om civilståndet utan om livssituationen, och det är inte riktigt samma sak.

De har inte ett dugg att göra med de ensamstående. Om det inte bara var avsikten att här bidra med en vits, som låg bakom herr Svenssons hänvisning till den debatten, måste det vara ett missförstånd. Herr Svensson bekräftade att familjelagssakkunniga inte fick lägga fram frågan om de underhållsskyldiga med förtur — något som vi väl båda beklagar. Den omständigheten stryker under betydelsen av folkpartiets yrkande. Familjelagssakkunniga har förvisso många andra frågor att syssla med, och det kommer att dröja innan vi kan lösa frågorna för de underhållsskyldiga. En sådan utredning som den vi tänker oss skulle naturligtvis ha full möjlighet att lägga fram förslag i etapper och kanske just ta upp de underhållsskyldigas situation som en första åtgärd. Herr talman! Herr Svensson i Kungälv uppmanar oss att i olika sammanhang bevaka frågan om de ensamståendes problem, när olika sakområden kommer upp till behandling. Det får vi naturligtvis göra, om vårt förslag avslås i dag. — Jag kan kanske säga till herr Svensson, att om vi två får vara kvar i riksdagen nästa år, skulle vi kunna hjälpas åt med den saken.
Herr talman! Reservanten herr Romanus ifrågasätter min fattningsförmåga, och jag måste erkänna att jag verkligen har svårt för att fatta hur man skall kunna göra en stor övergripande utredning om de ensamståendes problem. Om man skulle tillsätta en sådan utredning skulle den ju korsa alla andra utredningar som har att ta upp ett speciellt område där alla kategorier kommer in, inklusive de ensamstående.
Herr talman! Jag kanske skall något modifiera mitt senaste inlägg: Jag vill inte uttala mig bestämt i frågan, huruvida det är förmågan eller viljan att fatta som fattas.

Herr talman! Herr Bohman har frågat om jag är beredd att medverka dels till att skatteutredningen får sådana direktiv, att den förutsättningslöst får möjlighet att granska alternativa vägar att genomföra den genomgripande skattereform som är nödvändig i vårt land, dels till att möjligheterna till besparingar och en bättre hushållning med skattemedel utreds. Enligt sina direktiv skall 1972 års skatteutredning se över skattesystemet. Frågor som avser ren företagsbeskattning liksom vissa kommunalekonomiska frågor har tidigare anförtrotts andra utredningar och faller sålunda utanför 1972 års skatteutrednings uppdrag. Utredningen skall enligt direktiven, som härutinnan hänvisar till riksdagens uttalade uppfattning, inte överväga en indexreglering av skattesystemet. Dessa begränsningar innebär emellertid inte något hinder för utredningen att föreslå genomgripande reformer av våra nuvarande skatteregler eller att utforma ett helt nytt skattesystem. Finansdepartementet är ständigt på jakt efter möjligheter att spara i statsverksamheten. Det är ett fortgående arbete som alltid är lika aktuellt. Jag ser ingen lösning av problemet i det gamla förslaget att tillsätta en besparingsutredning, vilket jag många gånger deklarerat bl.a. här i riksdagen.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

Det är faktiskt ingen överdrift att påstå att skatteproblematiken i dag står i centrum för debatten om både samhällets och den enskildes ekonomi. Det finns få andra områden som diskuteras med större intensitet och som i så avgörande grad berör hela folkhushållet som våra skatter. Men finansministern avfärdar hela denna stora och betydelsefulla problematik på ynka 24 rader. Tyvärr kan jag inte glädja finansministern med motsvarande återhållsamhet, även om jag skall försöka att så långt möjligt hålla mig på det rent principiella planet. Sverige tillhöf som vi alla vet de länder som har högst skattetryck i hela världen, och vår offentliga sektor är relativt sett större än något annat med oss jämförbart lands. Vi har, trots att vi just nu har goda exportkonjunkturer, större arbetslöshet — om jag bortser från de två senaste åren — än vad vi haft under hela efterkrigstiden. Här föreligger ett direkt samband mellan de höga skatterna och arbetslösheten. Alltför mycket resurser har satts av för den offentliga sektorn och för litet till den sysselsättningsskapande och direkt produktiva — den enskilda. Till följd härav har vi haft en alltför låg tillväxt i hela vår ekonomi. Och nu på sistone vill socialdemokraterna för att klara sin allra viktigaste uppgift, som det brukar heta, nämligen den fulla sysselsättningen, skapa 400 000 nya jobb, framför allt genom att ännu mera bygga ut statlig och kommunal verksamhet. Det kostar som vi vet ännu mera pengar, och det kommer alltså att ytterligare öka skattetrycket och i sin tur negativt påverka möjligheterna att skapa nya tillgångar och nya resurser i hela folkhushållet. Jag kan mycket väl förstå hur bekymrad finansminister Gunnar Sträng innerst inne måste vara då han grubblar över hur vårt lands skatteproblematik skall lösas. Från alla håll riktas i dag kritik mot det svenska skattesystemet. Även de stora löntagarkollektiven, som tidigare inte så hårt berördes av vår beskattnings allra mest negativa konsekvenser, är nu ute på krigsstigen. Olika förslag, olika alternativ förs fram. Vad kännetecknar läget just nu? För det första är det alldeles obestridligt att den direkta skatten inte kan höjas. Den har — det framhöll finansministern själv i direktiven till 1972 års skatteutredning — ”nått en sådan höjd att en ökning av skattesatserna inte framstår som möjlig eller lämplig”. På den punkten har alltså finansministern äntligen givit oss rätt. För det andra har också mervärdeskatten börjat nå den gräns varutöver höjningar blir alltmera orimliga, i varje fall om vi skall behålla skattens nuvarande generella karaktär. Mervärdeskatten har, förklarade finansministern också, nått en internationellt sett hög nivå. Fortsatta höjningar torde endast kunna ske ”i mycket begränsad omfattning”. För det tredje har under de senaste åren regeringen försökt dölja det verkliga skattetrycket genom att flytta över skatteuttag från de enskilda skattebetalarnas egna skuldror till arbetsgivarna i form av löneskatter eller höjda försäkringsavgifter. Det har bl.a. skett i samband med att man avkrävt löntagarorganisationerna löften att i motsvarande mån avstå från de löneökningar som de annars skulle kunna förhandla sig fram till. Löntagarna har alltså fått bära bördan i form av uteblivna lönehöjningar eller högre priser. Det är därför inte alls besynnerligt att allt fler röster, även bland dem som för några år sedan talade sig varma för höjda löneskatter, nu medger att den vägen inte längre är framkomlig. I det här läget har för det fjärde nya propåer kastats fram: Vi skall nu beskatta de råvaror som industrin använder. På det sättet, menar man, skulle vi kunna täcka oss för skattebortfall och kunna åstadkomma en skatteöverflyttning som förtar skattesystemets mest betänkliga olägenheter. Därmed är vi tillbaka i den debatt som fördes i början av 1950-talet om hur en indirekt beskattning bäst skall utformas. Den gången underkände alla som deltog i debatten råvarubeskattningen. Den var konkurrensolik, sade man. Den medförde snedvridningar, den drabbade orättvist, och skulle råvaran beskattas måste det kombineras med en skatt på arbetskraften. Därmed framstod självfallet — så hette det i varje fall då — en allmän omsättningsskatt som den lämpligaste vägen, därför att den beskattar ju förutom råvaran även råvarans bearbetning och försäljning till konsumenten; den är med andra ord heltäckande. Jag kanske här skall skjuta in att jag diskuterar råvaruskatten ur statsfinansiell, fiskal synvinkel. En helt annan sak är att diskutera avgifter på råvaror för att påverka förbrukningen av sådana råvaror som det råder knapphet på. Det är en helt annan sak och ligger utanför den här debatten. Hur man än vänder sig är det i sista hand det arbetande folket som får betala skatterna och bära bördan av ett skattetryck som är alltför högt. Vi löser inte de höga skatternas problem hur vi än manipulerar med metoderna, om vi inte är villiga att angripa själva roten till problemet, nämligen förhållandet mellan den enskilda och den offentliga sektorn. Hur mycket skall staten och kommunerna ta på sig, och hur mycket skall den enskilde svara för? Riktar man strålkastarna på detta huvudproblem, har man anledning att med oro se mot framtiden. Vi har, som jag nyss framhöll, redan i dag en omfattande offentlig sektor. Sedan 1950 har den sektorns inkomster i förhållande till våra gemensamma tillgångar ökat från 25 procent till över 50 procent. Det är alltså mer än en fördubbling på i runt tal 20 år. För bara 5—6 år sedan fick en genomsnittlig industriarbetare behålla i runt tal 15 000 kronor, då han betalat sin skatt. Förra året fick han behålla 20 000 kronor. Det låter ju som en betydande förbättring, men det var inte samma slags pengar han fick behålla. Pengarna har förlorat så mycket i värde under de här åren att hans lön i verkligheten inte stigit utan i stället sjunkit under den här perioden. Men det är sådant som i den offentliga propagandan ibland brukar kallas standardhöjning. Går vi ännu djupare in i dessa problem kan vi konstatera att under denna tid har på arbetsgivarna lagts nya pålagor som omöjliggjort den större löneökning för de anställda som de annars skulle ha kunnat få. Kostnaderna för dessa pålagor måste självfallet inräknas i hela lönepotten i den mån de avser förmåner för de anställda. Löntagarnas, allas vår sammanlagda verkliga lön består dels av den kontanta lönen, dels av sådana här andra förmåner. Gör man en sådan bruttobestämning av arbetslönen visar det sig att en genomsnittlig löntagare i Sverige i dag avstår ungefär 60 procent av sina löneförmåner i skatt till stat och kommun. Om denna utveckling får fortsätta på samma sätt som den har pågått under de senaste åren kommer den totala skatteprocenten att stiga från dagens 60 procent till 70 procent om tio år och 80 procent om ytterligare tio år. Det blir alltså följden för skattebetalarna av den ytterligare utökning av den offentliga sektorn som alla socialdemokratiska talare i dag så gärna ordar om. Får denna utveckling pågå — jag tror inte att den kan pågå — måste det få utomordentligt allvarliga konsekvenser för Sveriges välstånd, för sysselsättningen, för den enskilde och hans valfrihet och på sikt också, tror jag, för vår demokratis vitalitet. Alltsedan regeringen på sin tid efter påtryckning från LO — och jag undrar om inte LO vid det här laget har ångrat sig — lade allmänna skatteberedningens förslag på hyllan har regeringen i stort sett bara lappat på vårt skattesystem. Den första lappen blev 1970 års reform. Det var en stor lapp, och den blev som bekant de svikna löftenas reform. Man tvingades göra en provisorisk skatteomläggning redan 1972, en lika provisorisk omläggning 1973. Det förslag som nu för bara någon månad sedan lagts fram av skatteutredningen och som riksdagen så småningom får ta ställning till i år löser inte heller det några problem på sikt. Finansministern har, det antar jag i varje fall, säkert studerat de intressanta tabeller som har redovisats i skatteutredningens eget betänkande. Man kan av de tabellerna snabbt läsa ut att trots de vidtagna skattereformerna svenska skattebetalare fortfarande har en högre verklig skatt än vad 1970 års skattebeslut syftade till. Även om vi den 1 januari nästa år genomför det nyaste förslaget från skatteutredningen kommer skatten för stora grupper att vara högre än den skulle vara enligt 1970 års beslut. Tydligare än så kan man väl knappast få en bekräftelse på misslyckandena. Jag har, herr talman, genom mina två frågor pekat på vad man skulle kunna göra för att angripa denna oroande utveckling. Man skulle för det första kunna se till att skatteutredningen helt obunden fick ta upp de svenska skatteproblemen till förutsättningslös allsidig utredning och undersöka möjligheterna att sänka vårt totala höga skattetryck. Jag pekade för det andra på det som direkt sammanhänger med den första frågan, nämligen tvånget att pröva om de åtaganden som vi gjort — den offentliga sektorns utgifter — och att göra det i en parlamentarisk besparingsutredning som skulle kunna få sådana direktiv att man med säkerhet kunde räkna med resultat. Besparingsutredningens verksamhet skulle självfallet samordnas med skatteutredningens för att man skulle vara säker på att kunna nå framgång. Det minst sagt fåordiga svar på 24 rader som jag har fått av finansministern är i ett hänseende dubbeltydigt. Man kan, om man läser svaret, få ett intryck av att de begränsningar för skatteutredningens arbete som finansministerns direktiv har föreskrivit inte skulle utgöra något hinder för utredningen att, som finansministern sade, föreslå genomgripande reformer av våra nuvarande skatteregler eller att utforma ett helt nytt skattesystem. Men det kan väl inte vara riktigt, herr finansminister, att man kan dra den slutsatsen. Direktiven hindrar, menar jag, en sådan förutsättningslös prövning. 1972 års skatteutredning har ju fått uppgifter som är annorlunda avgränsade än de som gavs allmänna skatteberedningen på sin tid. Utredningen får inte syssla med tillväxtpolitiska problem, trots att självfallet skattesystemets utformning i allra högsta grad är ägnad att påverka den allmänna tillväxten i landet och därmed också storleken av de tillgångar som i en expanderande ekonomi ställs till samhällets förfogande, vilket i sin tur bestämmer hur stort skatteuttag vi skall ha. Det är också fullt följdriktigt men i sak lika felaktigt då skatteutredningen inte heller får lov att syssla med frågan om beskattningens totala höjd. Sambandet mellan skatternas höjd och det ekonomiska klimatet — detta mycket väsentliga samband — skall alltså skatteutredningen lämna åt sidan. Också kommunalskatteproblematiken ligger utanför arbetsuppgifterna, trots att den utgör en integrerad del av tillväxtproblematiken. Detsamma gäller indexregleringen av skattesystemet, en fråga som sammanhänger med de automatiska skatteskärpningarnas prisuppdrivande effekt. Uttryckligen framhåller finansministern att principen om den progressiva statsskatten skall bibehållas. Jag vill inte säga att den skall avskaffas, men finansministern utgår från att den skall bibehållas. Det finns ingen möjlighet att pröva det. Den progressiva statsskattens marginalskatteeffekter hade finansministern i de ursprungliga direktiven inte något ont att säga om. Tvärtom: De speglar, sade finansminster Sträng, bara den grundläggande tanken om beskattning efter bärkraft. I det hänseendet har ju finansministern tänkt om sedan direktiven skrevs. I tilläggsdirektiven till skatteutredningen från oktober förra året liksom också i samband med skatteutspelet i valrörelsen hade finansministern tydligen blivit varse hur allvarligt marginalskatteproblemet plötsligt blivit, inte minst för de väljare som finansministern brukar kalla sitt folk. Då fick skatteutredningen plötsligt till uppgift att lindra de alltför höga marginalskatteeffekter som tidigare bara ansågs spegla socialdemokraternas kungstanke om skattesystemets uppbyggnad. Även i övrigt utvidgades som bekant direktiven, men ingalunda på det sättet att skatteutredningen fick möjlighet att villkorslöst redovisa ett helt nytt skattetänkande. Jag menar att läget i dag är oroande för både de enskildas och samhällets ekonomi. Priserna kommer inte att öka långsammare under de närmaste åren än vad fallet varit tidigare utan tvärtom snabbare. Vi skall inte föregripa kompletteringspropositionen och den debatt som följer efter den, men jag tror att jag vågar påstå utan att ge uttryck åt någon nattsvart pessimism, att prisstegringarna under året kommer att ligga snarare över än under 12 procent. Och ju kraftigare inflationen är, desto allvarligare blir konsekvenserna av skattesystemets inbyggda automatiska skatteskärpningar. Och då kommer också krav på nya och höjda bidrag som ett brev på posten — bidrag som inte är föranledda av att stora grupper har för låga inkomster utan av att de har för höga skatter. Det är alltså skatten som har skapat de problem som man måste lösa. Vi skall ha skatter — det måste vi ha — men vi skall ha sådana för att lösa problemen, inte för att skapa problem. Och de här svårigheterna är inte bara begränsade till det statliga området. De senaste årens s.k. skattereformer har som bekant minskat det totala skatteunderlaget och ökat kostnaderna på den kommunala sidan. Detta och inflationen generellt sett har lett till akuta behov i dag av kommunala skattehöjningar. Enbart de beslut som redan har fattats om folkpensionsavgiften, de höjda arbetsgivaravgifterna och borttagande av garantiavgiften medför i dag ett behov av en kommunal skattehöjning av 1 krona 25 öre. Höjda brännoljepriser och löneökningar kommer att späda på detta belopp ytterligare. Det mest allvarliga är emellertid den långsiktiga utvecklingen. Vi skulle behöva, herr talman, en långtidsprognos, exempelvis en femårsanalys, med olika inbyggda alternativ för utgiftsoch skatteutvecklingen. Är finansminister Gunnar Sträng beredd att lägga fram en sådan prognos, eller tänker man inom regeringen tillämpa den hittillsvarande låtgåmetodiken och lämna skattebetalarna i ovisshet om vad de har att vänta inom de närmaste fem till sex eller tio åren vid olika utvecklingsalternativ? Detta resonemang, herr finansminister, är inte — det är bäst att stryka under det en gång för alla — byggt på någon strävan att rasera vårt sociala trygghetssystem. Vad jag och allt flera andra frågar är om detta system är i alla hänseenden riktigt uppbyggt.

Det är mot bakgrunden av sådana här perspektiv som jag tycker att finansminister Sträng inte borde ha viftat bort det andra ledet i min fråga till honom, nämligen om han är villig att medverka till att möjligheterna till besparingar, omprövningar och en bättre hushållning med skattemedel kan utredas. Det är möjligt — jag tror att finansministern har sagt det flera gånger förut, herr talman — att finansministern har dåliga erfarenheter av 1950-talets besparingsutredningar. Men läget var annorlunda då än vad det är nu, perspektiven för framtiden var helt andra då än vad de är nu, reaktionerna från människornas sida mot högskattepolitiken har en helt annan styrka i dag än vad de hade på 1950-talet. Och frågan om vad man kan åstadkomma hänger samman med vilken målsättning som man uppställer för sig, vilka direktiv man ger en sådan utredning, vilken vilja de medverkande parterna har och hur starkt det tvång till hushållning med medel är som ytterst måste vara den drivande faktorn i en sådan här utredning. Till sist en fråga: Innebär finansministerns svar att han inte är beredd att medverka vid samlande överläggningar för att åstadkomma en nödvändig stabilisering av den svenska ekonomin, hur de överläggningarna än må komma till stånd?

Annars kommer man inte att lyckas.
Herr talman! Jag skall gärna ge herr Bohman ett erkännande redan i samband med hans första frågeställning: Skattefrågorna är problem som står i centrum för intresset. Men när han uttalar sin olust över att mitt svar rör sig om 24 rader vill jag erinra om att det inte alls är antalet sidor som är avgörande, utan det är innehållet i det man säger. På de 24 raderna har jag i stort sett talat om för herr Bohman att de frågor han berör är föremål för seriösa utredningar. De har med företagsbeskattningen att göra, de har med beskattningen av fysiska personer att göra, de har med den ekonomsika fördelningen mellan stat och kommun att göra. Och jag kan rent rationellt inte se någon nämnvärd finess i att vi står här, inför denna tämligen glest besatta kammare, och övar varandra i gamla, kända argument. Vi får låta de här utredningarna genomföra sina arbeten och sedan komma tillbaka och diskutera vad de har nått fram till. Herr Bohman har ju sin vice ordförande som en högt värderad ledamot i den här stora skatteutredningen, så han har alla möjligheter till direkta kontakter och direktinflytande på utredningens debatter. Jag hoppas således, herr Bohman, att vi, när vi verkligen har anledning att diskutera de här frågorna på allvar, skall kunna göra det med utgångspunkt i ett material som är ordentligt genomarbetat. Tillika med våra egna erfarenheter på området bör det kunna ge en ganska givande diskussion och, som jag hoppas, en något bättre besatt kammare. Herr Bohman kommer sedan över på den offentliga sektorn och mönstrar sin gamla aversion mot tillväxten där. Om jag skall avge en personlig bekännelse, vill jag säga att jag inte anser att det är något avgörande villkor att de 400 000 nya arbetena som man har talat om är placerade i den offentliga sektorn. Var de är placerade är för min del mera sekundärt. Det väsentliga är att det blir en sådan efterfrågan att den arbetskraft som enligt vad man har att räkna med bjuder ut sig under 1970-talet — och det kan mycket väl vara ytterligare 400 000 personer — verkligen får engagemang och sysselsättning. Herr Bohman säger att den direkta skatten kan man inte längre höja, och det har jag ingen anledning att polemisera mot, eftersom jag har sagt det många gånger från den här bänken. Han säger vidare att i avseende på den indirekta beskattningen, dvs. momsen, finns det inte heller så stor ytterligare marginal att ta av. I stort sett har han rätt. Jag tror att man rent internationellt, där nu den indirekta beskattningen i form av moms är vedertagen, har kommit fram till att någonstans omkring 20 procent ligger ett maximalt uttag den vägen om man vill — och det vill man naturligtvis — ha disciplin bland skattebetalarna och lojalitet mot beskattningen. Det finns nationer ute i Europa som har gått längre. Men där har vederbörande finansministrar — i varje fall i samtal med mig — sagt att det inte har givit så särdeles mycket, utan de har orienterat sig tillbaka till någonstans kring de 20 procenten. Vi har litet grand kvar innan vi kommer dit, så en viss marginal finns.

Något som emellertid är rätt intressant — om jag skulle kosta på mig en liten filosofisk betraktelse om detta — är att vi under de senaste åren faktiskt har fått en samordning av löneoch avtalsmarknaden och skattepolitiken. Den skattereform som riksdagen tog i fjol och som vi tillämpar i år fick ju sitt direkta inflytande på och sitt samspel med den gångna lönerörelsen. Vi var ense om det. Jag har ett minne av att också herr Bohman, även om det skedde med viss själsvånda, i sista omgången anslöt sig till de tankegångarna. Jag har förhoppningen, herr Bohman, att man skall kunna fortsätta med detta ytterligare ett tag framöver, och jag ser där en möjlighet till lösningar av ett annat ganska svårt och kinkigt problem. Denna tanke på råvarubeskattning har faktiskt undersökts en gång, och jag tror att herr Bohman erinrade om detta. Man kom då fram till att den innebar för stora besvärligheter och oönskade konsekvenser för att man skulle kunna räkna med att den skulle ge något nämnvärt resultat. Jag är medveten om att under den senaste tiden har i den allmänna debatten råvarubeskattningen tagits fram som någonting av en frälsarkrans i nöden. Jag tror att vederbörande inte har varit helt på det klara med vad det egentligen innebär, när man talar om detta som en lösning på ett svårt problem. För min del skulle jag kunna säga att visst kan det vara värt att undersöka saken på nytt, och jag har ingenting emot att den sittande skatteutredningen gör försök i den riktningen. Men jag tror att man realistiskt skall säga sig att några förhoppningar om att råvarubeskattningen löser ett besvärligt problem bör man knappast ha. Det är också riktigt — man behöver inte mobilisera någon högre grad av intellekt för att konstatera det — att oavsett vad man väljer för form av beskattning, direkt eller indirekt, råvarubeskattning eller avgifter av ett eller annat slag, är det i sista hand människorna som skall betala. Men det avgörande är ju om man anser att man via en sådan beskattning kan göra en insats i samhällslivet till nytta och favör för de mest behövande människorna, samtidigt som de som har kommit på en sådan sida här i världen att de har det ganska hyggligt ställt får finna sig i att vara med och finansiera detta i relativt större omfattning än andra. Och det är väl som vanligt där skiljelinjen går mellan herr Bohman och mig.

Det är onekligen på det sättet att trots alla besvärligheter ökar våra gemensamma tillgångar år efter år, ibland relativt hyggligt, ibland — många gånger beroende på situationen i vår omvärld — i långsammare takt. Men av denna ökningstakt och av den utveckling vi ändå har haft och kan räkna med framöver följer också att människorna har större krav just på det offentliga. Det är ofrånkomligt, herr Bohman. Vi kommer aldrig tillbaka till detta att man skall vaere sig selv nok, utan människorna ställer anspråk på service och tjänster som bara det offentliga kan möta. Jag tycker att jag har fått alldeles utmärkta illustrationer på detta under de här senaste månaderna sedan valet i fjol skakade om majoritetsställningarna ute i kommunerna och ute i landstingen.

Vad upplever vi nu? Jo, vi upplever att borgerligt styrda kommuner och landsting är på offensiven när det gäller skattehöjningar. Jag skall inte uraktlåta att säga att förmodligen har de goda skäl för detta, därför att även en centerpartist eller en moderat eller en folkpartist som kommunalråd känner ju trycket från allmänheten att den kommunala servicen skall vara så bra som möjligt. Är det så att vederbörande landsting anser att de inte på ett tillfredsställande sätt kan lösa de problem som åldringsvården, långtidsvården och sjukvården innebär och som ungdomens anspråk innebär vill man gärna som kommunalt ansvarig gå kraven och önskemålen till mötes. Då står man också inför detta obevekliga faktum, att skall man realisera planerna måste man höja skatten. På sätt och vis är det utomordentligt hälsosamt att folk nu har möjlighet att konstatera att det är en enorm distans mellan vad de borgerliga sade i opposition och vad man är tvingad att acceptera i ansvarsställning. Jag läste i en tidning för litet sedan att i en av de borgerligt styrda kommunerna här i Stockholms omgivningar konstaterade man att nu var det nödvändigt att höja skatten, för i annat fall skulle ungdomarna inte få den simhall som de önskade och krävde. Jag tycker inte att vederbörande kommunalmän skall klandras för detta, därför att även om man sänker skatten för Andersson, Pettersson och Lundström i den där kommunen blir det ingen simhall. Man gjorde en bedömning där man sade att det kollektiva intresset får gå före skattesänkningar och kan t.o.m. motivera en skattehöjning, och så genomför man detta, om inte alla tecken slår fel. Herr Bohman har haft den angenäma positionen att han ständigt under så lång tid tillbaka som jag minns i det politiska livet — och det börjar ju bli en ganska respektingivande period — från oppositionsbänken kunnat opponera på det rikspolitiska planet. I andra nationer — även här i Skandinavien — har man haft växlingar vid regeringsmakten, ibland borgerliga regeringar, ibland arbetarregeringar. Skatteutvecklingen har varit ungefär densamma som hos oss. Men där har man fått en del underliga utväxter på det parlamentariska livet, vilka i lika grad har riktat sig emot arbetarrörelsen och mot de borgerliga, etablerade partierna, och som tagit upp den gamla borgerliga argumentationen att: Allt det där med skatter kan vi egentligen slippa, bara vi har en annan regering. Man har t.ex. fått Glistrupianer, Anders Lange-anhängare, Vennamoanhängare och många andra, just i de stater där de borgerliga partierna har kommit i ansvarställning och fått känna på vad utvecklingen kräver och vad det innebär att ha ansvaret. En annan intressant iakttagelse som man inte kan undgå att göra är att Sverige för sex åtta år sedan låg på toppen av den internationella skattetabellen, om jag relaterar skatteuttaget till bruttonationalinkomsten i samhället. Där ligger vi inte i dag. Vi har nu fått gott sällskap med och har t.o.m. blivit passerade av just de länder där man har växlat med arbetarregeringar och borgerliga regeringar och där de borgerliga regeringarna har hjälpt till med stegringen av skattebelastningen, relaterad till bruttonationalprodukten. I vissa avseenden har dessa länder t.o.m. passerat Sverige. Sanningen och realiteterna är alltså en sak, att opponera från oppositionsbänken är något helt annat. Herr Bohman slutade sitt anförande med att säga: Detta borde man kunna klara genom att spara ordentligt i den offentliga förvaltningen. Ja, jag vet att herr Bohmans partivänner försöker driva den meningen i de kommunala och de landstingskommunala församlingarna — med relativt dåligt resultat även i de församlingar som är borgerligt styrda. Och jag vet att de också är inställda på skattehöjningar, även om de i vissa avseenden inte går lika långt som sina övriga borgerliga bröder. Detta menar jag illustrerar hur otroligt svårt det är att skära ned utgifterna den offentliga sektorn, det må gälla på riksplanet eller på det lokala planet. Som jag sagt tidigare hade vi förr i tiden företrädare för herr Bohmans parti som verkligen beflitade sig om att leta fram besparingsmöjligheter i den statliga budgeten. Det har moderata samlingspartiet nu lagt bort. I dag talar man bara helt allmänt om att detta ordnar vi upp om vi tillsätter en besparingskommitté. Men jag försäkrar herr Bohman att det är ingen lösning på problemet. Jag har varit med och försökt det i några omgångar, men med helt nedslående resultat. Man har också försökt det i andra nationer, och med lika nedslående resultat. Nej, vi får nog presentera förslagen här i kammaren, och sedan får respektive partier ta ställning till dem.

Sådan är sanningen — om man är beredd att höra den. Slutligen vill jag också säga något om den av herr Bohman efterlysta femårsprognosen. I samband med att kompletteringspropositionen presenteras kommer vi att också redovisa en långtidsbudget för en femårsperiod framåt. Den är uppbyggd på så sätt att den anger vilka utslagen i den statliga utgiftsstaten blir om man nöjer sig med de utgifter som riksdagen redan fattat beslut om och sedan bara tar konsekvenserna av dem. Det finns inte möjligheter för en finansminister och hans medarbetare — i varje fall inte i detta parlamentariska läge — att försöka gissa vad riksdagen kan ha för uppfattningar om utgiftsstaten fem år framåt i tiden. Det inträffar ju så förtvivlat mycket. Varken herr Bohman eller jag trodde väl för en fem sex månader sedan att vi innevarande år skulle behöva gå ut med en konjunkturstimulans på 4 miljarder, som naturligtvis ökar den statliga utgiftsstaten med motsvarande belopp — huruvida vi kan ta tillbaka det framöver får vi se då. Man kan inte sköta politiken efter prognoser. Det är som att segla med fasta skot på ett stormigt hav. Man får sannerligen vara beredd att göra de justeringar av seglatsens teknik som utvecklingen och läget kräver. Och där är vi inte ensamma, utan vi har att leva i en omvärld som påverkar oss på ett sätt som gör att vi har ännu mindre möjligheter att styra utvecklingen. Livet rättar sig inte efter prognoser, herr Bohman — det är vad jag kommit fram till efter många år av mödosamt funderande över detta. Herr Bohman slutade med en direkt fråga till mig, om jag inte var beredd att medverka vid samlade överläggningar för att bemästra framtidens problem. Det är den s.k. rundabordskonferensen som herr Bohman därmed efterlyser. Jag vill svara herr Bohman att det inte är något nytt system, eftersom regeringen regelbundet för samtal med låt mig säga arbetsmarknadens parter — de är i officiell mening inte färre än fyra. Jag har försökt föra sådana samtal med dem alla på en gång, men det blev ett kapitalt misslyckande. Då satt man kring bordet och sade ingenting, därför att ingen vill exponera sig inför den andre. Vi är beredda att fortsätta med de här dialogerna, inte i den mera publika formen, för det får man inte ut någonting av, men det finns ju möjligheter att föra diskussionerna på litet mera diskreta vägar. Jag har ingenting emot att sätta mig ned med herr Bohman och fråga honom hur han ser på framtiden, om han önskar det. Men vad jag anser vara definitivt orimligt är att vi alla, politikerna, arbetsmarknadsrepresentanterna och kanske också näringslivsrepresentanterna, sätter oss ned tillsammans. Man skall inte tro att den teaterföreställningen skulle ge någonting för framtiden. På den punkten tror jag att herr Bohman kommer till samma uppfattning som jag. Men det kanske kan ligga något av politisk värdeladdning i att svänga den här rundabordskonferensen omkring sig, och herr Bohman använde den kanske i det syftet. Herr Bohman är nog innerst inne tillräckligt realistisk för att dela min uppfattning i den här frågan.

Herr talman! Finansministern började med det alldeles riktiga påpekandet att ett anförandes längd inte säger så mycket om det konkreta och materiella innehållet. Finansministern ville därmed göra gällande att de 24 rader som han ägnade mig i sitt interpellationssvar var fullt tillfredsställande. Sedan höll finansministern själv ett mycket långt anförande, Men jag tyckte det var så intressant att jag inte skall kasta tillbaka den indirekta beskyllning för att mitt anförande här var innehållslöst som skulle kunna tänkas ligga i finansministerns lilla antydning. Vad jag inte riktigt förstår, finansminister Gunnar Sträng, är att ni anser att det svar som ni gav mig var fullt tillfredsställande. Orsaken till svaret är, säger finansministern, att den här utredningen nu sitter och arbetar, och den har full frihet att lägga fram resultat; när dess resultat ligger på bordet har vi ett underlag för en meningsfylld diskussion, och då kan vi säkert fatta kloka beslut. Men anledningen till min fråga var ju den att skatteutredningen inte har de direktiv den skulle behöva ha för att kunna göra den fullständiga analys och lägga fram det helt obundna förslag som vår skattepolitik förutsätter. Det var själva kvintessensen i min fråga till herr Sträng: Ge nu den utredningen tillräckliga direktiv, så att vi får det underlag för våra debatter som vi behöver. Därvidlag är fortfarande situationen den att utredningen i de viktigaste hänseendena är låst. Den har ingen möjlighet att servera det underlag vi skulle behöva för att få en helt förutsättningslös diskussion. Jag tycker att det var mycket bra — och bara det har motiverat den här debatten — att finansministern förklarade att de 400 000 jobben inte i första hand skulle skapas inom den offentliga sektorn utan att huvudsaken var att få fram dem. Så har det inte låtit i diskussionerna ute i landet, men sanningen är den — det kan vi säkert vara överens om — att vi, om vi skall kunna skapa dessa 400 000 nya jobb, måste se till att vi får en sådan tillväxt av våra direkta produktiva resurser att vi på det sättet har råd att bygga ut även den offentliga sektorn. Det är inte fråga om ett antingen —eller utan ett både—och, där det helt avgörande för och-et är att vi bygger ut den direkt produktiva sidan. Annars kan vi inte åstadkomma det vi strävar efter att åstadkomma. Jag tycker också att det konstaterandet var värdefullt att momsen nu i debatten på något sätt har blivit rehabiliterad. Alldeles oberoende av hur man ser på skatternas höjd är nämligen mervärdeskatten en bra typ av beskattning — en väsentligt mycket bättre typ av skatt än vad vi skulle komma fram till om vi försökte oss på de råvaruskatter som finansministern karakteriserade som några slags frälsarkransar. Jag tycker att mervärdeskatten kan vara förtjänt av det här berömmet. Det är lättare att debattera om vi har samma grundsyn i det hänseendet. Sedan kan man diskutera hur mycket man skall ta ut. Jag kan kosta på mig en viss filosofisk betraktelse, tror jag att finansminstern sade, och han syftade då på den samordning som vi under de senaste åren har lyckats åstadkomma när det gäller lönepolitik och skattepolitik. Den har väl inte herr Bohman någonting emot, eller någonting sådant, tillade finansministern. Jag vet inte om finansminister Gunnar Sträng kommer ihåg att vi för fyra fem år sedan förde livliga debatter på Helgeandsholmen just om behovet av att samordna löneförhandlingar och skattepolitik. Den gången var finansminister Gunnar Sträng totalt avvisande, när jag i debatten gjorde gällande att vi skulle kunna påverka den då aktuella lönerörelsen, som resulterade i tjänstepliktslagen, om finansministern hade varit villig att med löntagarorganisationerna och andra ta upp en diskussion om sänkningar av marginalskatterna och justeringar av skattetrycket över huvud taget. Hade finansministern då varit lika förutseende som finansministern tydligen är i dag hade vi kanske sluppit den uppslitande konflikt som resulterade i att man plötsligt lagstiftade bort — jag var med där också — förhandlingsfriheten i ett akut läge. Finansministern brukar säga: Det blir fest i Kapernaum då en syndare sig omvänder — och det uttrycket kan jag använda gentemot finansminis tern i just det här hänseendet. Men det får inte vara så — och där finns naturligtvis en risk — att den samordningen mellan lönepolitik och skattepolitik används för att för löntagarna fördölja att vi har för högt skattetryck och därigenom möjliggöra att vi behåller detta alltför höga och för hela samhällsekonomin besvärliga skattetryck. Då har man använt samordningsinstrumentet på ett felaktigt sätt. Det finns risk för — och det har funnits klara tendenser till — att missbruka samordningen på det sättet. Jag förklarade för en stund sedan att skatter skall vi använda för att lösa problem, och jag deklarerade klart att det här inte är fråga om en social nedrustning samt att jag självfallet har precis samma uppfattning som herr Sträng, nämligen att skatter är nödvändiga just för att de mest behövande i samhället skall få vad de måste ha. Men vi skall inte ha skatter som leder till att alla i samhället, eller nästan alla i samhället, uppfattas som de mest behövande och att det blir en fördelning av pengar mellan människor som i och för sig inte skulle behöva dessa pengar — så att man plockar in pengar till staten för att den mäktiga staten sedan bättre skall kunna fördela pengarna tillbaka till människorna. — När vi har bortåt 1 miljon hyresgäster som behöver bostadsbidrag, är det uppenbarligen något fel. De lyfter bostadsbidragen därför att deras skatter är så höga, att de inte har råd att betala de mycket höga hyror som gäller i dag. Då måste det vara något fel — antingen på bostadspolitiken eller på skattepolitiken eller på både bostadspolitiken och skattepolitiken. Det sistnämnda är som bekant fallet. Våra gemensamma tillgångar ökar år efter år, sade Gunnar Sträng. Men vi har haft ett stillastående ett par år. Vi kan konstatera att de enskilda konsumenterna i vårt land under de senaste åren har fått det bättre uteslutande genom att de har fått pengar genom transfereringar, genom inkomstöverföringar. Om vi undersöker hur det kommer sig att vår konsumtion har kunnat stiga, finner vi att det beror på just att vi har tagit in för mycket i skatt och sedan betalat ut pengarna igen i form av transfereringar. Det är bara på det sättet som folk har fått det bättre. Då uppkommer frågan: Är det en rätt politik att bedriva, en politik som innebär att människor får det bättre bara på det sättet, att staten genom höga skatter får pengar att betala tillbaka till vederbörande skattebetalare? I så fall finns det ju ingen som helst gräns för skatteuttaget! Någonting skall väl få vara kvar av lönehöjningarna som vederbörande får disponera själv; det skall inte vara bara genom att samhället — stat och kommun =— betalar tillbaka pengar som människorna får det bättre. Det är alltså fråga om den enskildes valfrihet, den enskildes oberoende och den enskildes rätt att själv ta ansvaret för sin ekonomi. Detta vill jag slå vakt om, samtidigt som jag är beredd att dra in allt som erfordras för att ge de mest behövande det stöd de har behov av i dag. Går finansministern ut och frågar svenska folket generellt och rakt på sak, om man vill ha en inkomstförbättring genom höjda bidrag eller genom lägre skatter, är jag övertygad om att han får till svar: ”Jag vill hellre ha lägre skatter än högre skatter och få tillbaka skattepengarna i form av bidrag.” Det är alldeles riktigt att man i många borgerligt styrda kommuner i dag diskuterar skattehöjningar. Men det är inte så att man är på offensiven, utan på defensiven för att försöka undvika en skattehöjning, men man är på många håll så låst av statliga åtgärder att det är nästan omöjligt att hålla näsan över vattnet. Generellt sett 80 procent av de kommunala utgifterna beror på statliga direktiv. I mitt första anförande påpekade jag att bara de åtgärder som har vidtagits under de allra senaste åren beträffande folkpensionsavgiften, sjukförsäkringsavgiften och garantiavgiften leder till en höjning av kommunalskatten med 1 krona 25 öre. Det är inte så att man ute i kommunerna med förtjusning höjer skatten, utan det är en defensiv åtgärd för att undvika de skattehöjningar som följer av hela det system för vilket regeringen ytterst är ansvarig. Resonemanget om simbassänger eller vad det var kom mig att tänka på vissa uppgifter som jag har hämtat från delstater i Amerika, där man i motsats till vad fallet är i Sverige kan ha folkomröstning på det kommunala planet. Det vore värdefullt om vi kunde införa det i Sverige också. I San Francisco hade man för några år sedan en folkomröstning, där man helt enkelt gjorde en tablå och på ena sidan talade om vilka nyttigheter som medborgarna ville ha och på den andra sidan redovisade vad de kostade i form av skattesatser. Och så fick medborgarna själva fylla i om de ville ha nyttigheten och den höjning av skatten som den skulle föranleda. Resultatet av den enkäten blev att ingen ville ha några av nyttigheterna när de kunde räkna ut vad de skulle betyda i form av skattehöjningar. Nu rekommenderar jag inte att man skall gå lika drastiskt till väga här. Men om människor får klart för sig vad det verkligen kostar att vidta vissa åtgärder kanske de säger nej för att hellre få behålla pengarna själva och disponera över dem. Tanken att på det här sättet fråga människorna hur de skulle vilja ha det är tyvärr alltför främmande för regeringen. Sedan kom de vanliga inslagen i herr Strängs och mina debatter. Herr Sträng gör gällande att det är lätt att opponera och säga att så här skall vi ha det, ”för herr Bohman tar ju själv inget ansvar och redovisar själv inga alternativ”. Det skulle naturligtvis vara lätt att ta åt sig den kritiken, om finansministern någon gång hade accepterat några av de generella metoder som vi har anvisat för att få bukt med kostnadsoch skatteutvecklingen. Men varje gång vi har föreslagit något sådant har finansministern sagt: ”Detta kan vi inte vara med på. Vi kan inte acceptera det här. Besparingsutredningar leder inte till några resultat.” Herr Sträng är en viljestark man med en stark ställning i regeringen. Om herr Sträng verkligen ville göra besparingar i olika hänseenden och skrev direktiv baserade på sådana viljeyttringar är jag alldeles övertygad om — och det är Gunnar Sträng också innerst inne — att han skulle kunna åstadkomma besparingar. Men i detta hänseende är Ni påverkad av någon underlig pessimistisk passivitet och låter det gå. Långtidsbudgeten som vi skall få se skall bli intressant, och det är värdefullt att vi får den. Men det är väl inte rätt att säga som herr Sträng gör att han i långtidsbudgeten inte kan göra en fullständig balansräkning med utgifter och inkomster och säga att så här skall det bli om man gör så och så, ”för vi vet inte vad riksdagen kommer att säga”. Jag kan förstå det resonemanget i nuvarande läge, om vi skall lotta om varje punkt. Men ända fram till 1973 års val har ni i regeringen kunnat ge en fullständig redovisning och stå för den. Regeringen har ju hittills inte saknat förankring i riksdagen. Har ni gjort en sådan här kalkyl och en sådan här prognos har ni också haft möjlighet att se till att förslagen förverkligas på riksdagsnivå. Ni har haft den styrkan och den möjligheten. Men ni har inte haft villigheten att göra en heltäckande prognos. Och det kan verkligen inte åberopas som argument mot att lägga fram ett långtidsförslag, att man eventuellt på grund av konjunkturerna kan bli tvingad att vidta olika slags konjunkturpolitiska åtgärder. Jo, möjligen om man tillämpar det slags stimulansåtgärder som finansministern gör, nämligen selektiva åtgärder som hela tiden bringar upp kostnaderna — kostnader som sedan inte går att ta tillbaka. Om ni var villiga att arbeta med samma metodik som vi har föreslagit, dvs. generella stimulansåtgärder, hade ni så fort konjunkturen vänt kunnat ta tillbaka dem. Då påverkar de inte ett skvatt de statsfinansiella bedömningarna. — Finansministern ler, är det instämmande eller bestridande? Det får vi väl höra sedan. I varje fall förhåller det sig så att generella stimulansåtgärder inte påverkar en långtidsplan. Arbetar man med riktade stimulansåtgärder blir det naturligtvis en annan sak, på den punkten skall jag gärna ge herr Sträng rätt. Vi är emot riktade åtgärder, bl.a. just därför att de på lång sikt låser handlingsfriheten. Rundabordsöverläggningar har vi diskuterat många gånger. Samordnade lönepolitiska och skattepolitiska åtgärder, som finansministern gillande talar om, är ju ytterst grundade på överläggningar av detta slag med snudd på en inkomstpolitisk filosofi. Det är sådant jag syftade på. Vad jag ville stryka under med min sista fråga i det förra anförandet var att sådana här överläggningar för att åstadkomma en effektiv stabiliseringspolitik, vilket jag tycker är värdefullt, blir meningslösa om man i dessa överläggningar inte tar in också en diskussion om möjligheten att åstadkomma besparingar av olika slag. Det skall ske för att man skall kunna förena de populära och de impopulära åtgärderna — annars går det aldrig att komma fram till en lösning, annars kommer det alltid att finnas de som kommer med överbud och river ned den vackra byggnad som man till äventyrs vid sådana här överläggningar har åstadkommit.
Herr talman! Mitt anförande, som jag erkänner var litet långt, var ett artigt försök att svara herr Bohman. Om jag varit medveten om att det skulle väcka en sådan argumenteringsentusiasm som det tydligen gjorde, hade jag kanske varit litet försiktigare. Därför skall jag nu mycket kort bara ta upp ett par frågor. Först gäller det frågan om skatteutredningens fulla eller begränsade frihet. Det har i direktiven till skatteutredningen skrivits in vissa begränsningar, bl.a. att vi inte vill indexreglera skatterna — jag har många gånger förklarat varför regeringen är emot detta, och i den mån saken har prövats av riksdagen hitintills har också riksdagen varit emot det. Vidare har det sagts ifrån att såsom regeringen bedömer dagsläget och framtida utgiftskrav är det meningslöst att utredningen presenterar lysande och attraktiva förslag om skattesänkningar, ty det är förslag utanför verklighet. Därför får omläggningarna — om det nu skall vara ett annat system för att ta in skatten eller vad vi skall hitta på — ske inom den ram som vi vet är nödvändig för att vi skall klara statens utgifter; dessa kommer inte att bli mindre framöver. Det är dessa begränsningar som gjorts, och de är i och för sig helt naturliga. Det kan ju ändå inte vara på det sättet att vi tillsätter en parlamentarisk utredning — den må vara sammansatt av hur förtjänta människor som helst — som ersätter regeringen och riksdagen, utskottsarbetet och motionsskrivandet med allt vad det innebär. Därav följer som en given sak att vissa begränsningar måste skrivas in i direktiven. Ett ord också om de 400 000 jobben! Jag sade i mitt tidigare inlägg att det primära för mig är att det blir arbete för de människor som under 1970-talet anmäler sig vilja ha ett arbete. Det kan bli 400 000. Det är mera sekundärt var dessa människor placeras. Men om industrin drar sig tillbaka och inte erbjuder arbete, då har vi bara den offentliga sektorn kvar. De här direktiven skrevs nog under inflytande av en allmän passivitet inom den svenska industrin, där man i långa stycken misströstade och ifrågasatte om industrin skulle göra anspråk på fler människor. Det fanns talare tillhörande denna kammare som lade stor flit och möda på att argumentera efter linjen att all expansionsökning avseende arbetskraften inom den svenska industrin är ett avslutat kapitel. Personligen tror jag inte det, och den senaste utvecklingen ger klart vid handen att det dess bättre inte är så. Skulle de som driver den filosofin få rätt, då återstår ingenting annat än att det blir samhället som får bereda folk arbete. Det är ju ändå bättre än att människor inte har någonting att göra — det kan vi väl vara överens om. Sedan säger herr Bohman att herr Sträng tidigare varit avvisande när det gällt samröret mellan lönerörelserna och skattepolitiken. Och det är ju klart att så länge det förekom ett nytt bestämt motstånd från de direkt berörda parterna var det tämligen meningslöst att diskutera detta. Sedan har det i viss mån vänt. Jag vet hur förbluffad herr Bohman blev på våren 1973 när jag i samband med en interpellationsdebatt lanserade tanken på en samordning mellan skattesänkning och lönerörelse. Men tänkesättet hos de berörda parterna hade ändrats, och då fanns det ingen anledning för regeringen att inte observera den förändringen i uppfattning.

Jag tror inte så särdeles mycket på motståndskraften i den här specifika konjunkturen. Det hade fört med sig en kostnadsutveckling för det svenska näringslivet och en ytterligare accelererad inflation — som även herr Bohman talade om. Så enkelt är inte det problemet som man kanske kunde tro när man lyssnade på herr Bohman.

På den här punkten blir herr Bohman och jag säkert aldrig eniga, och det lönar sig inte mycket att argumentera längre vid det här tillfället. Jag skulle, bara för att illustrera vad jag menar, kunna säga att herr Bohman får vara med om att betala de höga skatterna, men jag tror inte herr Bohman får någonting med av transfereringarna. Däremot får herr Bohmans skattebetalning en stor betydelse när det gäller andra människor som har det sämre ställt än herr Bohman, just därför att de får en del av transfereringarna. Herr talman! Jag avgav ett heligt löfte att försöka begränsa mig därför att jag hade en otäck känsla av att jag skapade en sådan debattentusiasm hos herr Bohman att vi kanske diskuterar alltför länge.

Herr talman! Jag skall avlägga samma heliga löfte om att begränsa mig i allra högsta grad. Först beträffande skatteutredningens direktiv: Statens utgiftsstat, som finansministern talade om, är inte statisk i den bemärkelsen att den inte skulle vara direkt beroende av vilket skatteunderlag vi har i samhället. Det skatteunderlaget är i sin tur beroende av vilken aktivitet vi har i samhället, och det sammanhänger i mycket stor utsträckning med hur våra skatter är utformade. Det är bl.a. av det skälet som jag menar att skatteutredningen borde ha haft helt fria händer att diskutera tillväxtproblematiken, dvs. hela detta problem som har väldiga dimensioner när det gäller både statsutgifter, statsinkomster och samhällsekonomin. Om industrin drar sig tillbaka och inte kan ge de 400 000 nya jobben, menar herr Sträng att den offentliga sektorn måste ta hand om den uppgiften. Men det ligger inte så till. Händelseförloppet är det motsatta! Beroende på vilken syn statsmakterna har på den offentliga sektorns storlek och på behovet att ta i anspråk våra samlade resurser skapas respektive undandrages resurser åt industrin och den enskilda sektorn. Det är genom den politik som staten bedriver då det gäller den offentliga sektorns tillväxt som man kan styra resurstillväxten och därmed möjligheterna till jobb på den enskilda sidan. Jag har framför mig ett anförande av professor Ragnar Bentzel som hölls på sparbankernas konferens i våras. Han riktar just pekpinnen mot det här problemet och påvisar att vad som har hänt i Sverige är att man har bedrivit en medveten politik som har syftat till en ökning av den offentliga sektorn. Genom höjning av skatter och andra ekonomiskpolitiska avgifter har man hållit tillbaka efterfrågan på tjänster på den privata sektorn, och det har varit en av orsakerna till att vi har hög arbetslöshet. Och så förklarar denne professor — jag kan ju få åberopa honom som auktoritet — att om man gör det tankeexperimentet, att man radikalt skär ner den offentliga sektorn och i stället ger motsvarande utrymme för privat konsumtion, kommer naturligtvis sysselsättningen att öka såväl inom industrin som inom privat serviceverksamhet och kanske t.o.m. inom jordbruket. Det är de här sambanden som jag har velat peka på. Det innebär inte att jag anser att man skall dra ner den offentliga sektorn. Men om man satsar för mycket på den offentliga sektorn, får det som följd att man inte kan ge den sysselsättning på den enskilda sidan som vi behöver för att få de resurser som i sin tur erfordras för att ge den offentliga sektorn vad den kan behöva. Herr Sträng vänder upp och ner på själva logiken, såvitt jag kan förstå. Det är nog riktigt att jag inte får så mycket i form av återbäring av vad jag betalar i skatt. Helt säkert inte heller herr finansministern Gunnar Sträng. Något tror jag att jag får tillbaka — om jag tänker efter — men vi två är i varje fall i det här sammanhanget väldigt ointressanta. Vi betyder ytterst litet när det gäller de pengar som flyter in till statskassan. Det är den övervägande delen av svenska folket, inkomsttagarna i gemen i medelinkomstläget, som med sina pengar, sitt arbete och sina skatter finansierar statsutgifterna. Och de får tillbaka rätt mycket av de pengar som de har betalat in, men de får tillbaka pengarna på ett annat sätt och tvingas använda dem på ett annat sätt än de kanske skulle ha gjort, om pengarna hade varit deras egna hela tiden. Pengarna blir dyrare på vägen genom att de skall växlas över, växlas ner och hanteras av alla möjliga olika tjänstemän.

Det verifieras av den mycket goda konkurrenskraft som den svenska industrin har när den i dag bjuder ut sina produkter i konkurrens med andra nationers industrier och näringsliv. Herr Bohman vidhåller fortfarande att man får något slags rättvisare system genom att ge människorna tillbaka skatten och dra in på transfereringarna. Han måste faktiskt i en kommande debatt tänka över vilka transfereringar det är som han anser att man skall dra in eller reducera. Då blir debatten mera stabil och realistisk.
Herr talman! Eftersom finansministern ansåg att jag borde ha sista ordet skall jag ta sista ordet och bara framhålla, att om det förhåller sig på det sättet att man måste ha bidrag därför att skatterna är så höga att man inte kan klara sig själv, då skall man i första hand sänka skatterna så att bidrag inte behövs. Det är en generell princip som kan tjäna som utgångspunkt för sådana här resonemang. Det kan gälla subventioner av livsmedel, det kan gälla subventioner av bostäder, det kan gälla på alla områden. Först när vi inte betalar skatt skall vi behöva lyfta bidrag, om det inte är alldeles speciella fördelningseffekter man vill åstadkomma. Sedan vill jag gärna tacka finansministern Gunnar Sträng som trots det 24-radiga svaret ändå gav möjlighet till en intressant debatt.

Herr talman! Jag ber att till finansministern få framföra ett tack för att min interpellation blivit besvarad. Bakgrunden till den är de erfarenheter jag har gjort som nämndeman i en länsskatterätt under de år vi har tillämpat reglerna om skattetillägg. I och för sig tycker jag att skattetillägget såsom det administrativt är upplagt är bra. Det har ju också sagts att skattemoralen tack vare skattetillägget har blivit något bättre. Men vad jag och många andra som också sysslar med deklarationsoch skattefrågor vänder oss emot är den bundenhet som ifrågavarande regler innebär. Vid slarv eller uppsåt, som 153 tiska synpunkter det heter, skall det utgå 50 procent skattetillägg. Det kan många gånger vara svårt att dra gränsen mellan oförstånd och slarv. Jag skall ange ett exempel. Det var en person som i oförstånd lämnade sådana uppgifter att första instansen när det gällde taxering påförde honom ett skattetillägg på inte mindre än 6 000 kronor. Han klagade till länsskatterätten, som helt undanröjde beslutet om skattetillägg. Man bedömde det så att här förelåg sådant oförstånd att vederbörande skulle befrias från påföljd. Det borde finnas en viss jämkningsklausul. Det heter visserligen — och det har finansministern sagt i svaret också — att man under de första åren skall gå mjukt till väga. Det är klart att man skall göra. Alla är något år förstagångsdeklaranter, och deklarationsavgivandet upprepas ju år från år. Jag har inte, som finansministern sade, talat om ytterligare befrielsegrunder. Däremot har jag ansett att man borde ha en jämkningsklausul. Vi vet ju att länsskatterätterna är domstolar, och vi vet att vid tingsrätterna dömer man ut olika viten. Den nuvarande ordningen är ju så pass ny att man ännu inte annat än inom länsskatterätterna har fått någon erfarenhet på området. Jag skulle dock tro att man när sådana ärenden förs upp i kammarrätterna kommer att begära viss översyn. Det borde finnas ett spelrum för skattetillägget t.ex. från 10 procent och upp till 50 procent. I dag är man helt bunden till nivån 50 procent. Det borde finnas vissa jämkningsmöjligheter i detta avseende, såsom jag har anfört i min interpellation, som skulle medge en något mera nyanserad behandling av dessa ärenden.

Herr talman! Fru Hambraeus har frågat mig om jag anser att det nu pågående utbyggnadsprogrammet för kärnkraften är förenligt med vår försvarspolitik. Hon har vidare frågat om jag anser att en energiförsörjning som underlättar ett decentraliserat samhälle och gör oss oberoende av import av livsförnödenheter vore önskvärt ur försvarssynpunkt. De frågor som är aktuella i anslutning till kärnkraftens utbyggnad har vid två tillfällen på senare tid utförligt redovisats för riksdagen. Det har skett genom interpellationssvar från industriministern dels den 7 december i fjol, dels den 19 mars i år. Jag går därför inte in på den civila, fredsmässiga bakgrunden till de framställda frågorna. Jag vill inledningsvis framhålla att kärnkraften från beredskapssynpunkt har gynnsamma egenskaper. Ett kärnkraftverk kan efter bränsleomladdning i allmänhet drivas ett helt år utan förnyat bränslebyte. Ofta är det möjligt att driva kraftverket ytterligare ett år, men med successivt avtagande effekt. Jag vill också nämna att vi räknar med att vi under 1980-talet skall kunna förse de svenska kärnkraftverken med det anrikade uran de behöver från inhemska källor. De speciella frågor som sammanhänger med utnyttjandet av kärnkraftverk under krig har studerats och studeras fortlöpande. Risk för radioaktivt utsläpp om ett kärnkraftverk blir skadat t.ex. av bomber finns naturligtvis. De säkerhetsanordningar som krävs för den fredstida driften och de åtgärder som planeras för att eliminera skador vid ett eventuellt haveri i fredstid medverkar dock till att begränsa skaderiskerna i krig. De skyddselement som reaktorer är försedda med av fredsmässiga säkerhetsskäl innebär ett gott skydd mot anfall med konventionella stridsmedel. Härtill kommer de skyddsåtgärder mot konventionell bekämpning som enligt särskilda bestämmelser vidtas för kraftanläggningar i vårt land. Man måste därför förutsätta en betydande vapeninsats för att det skall åstadkommas sådan skada som leder till att någon väsentlig del av kärnreaktorns radioaktiva innehåll läcker ut. Ett sätt att ytterligare minska riskerna för utsläpp av radioaktivitet i krig är att sätta kärnkraftverken ur drift. En utredning som gjorts om behovet av elkraft vid avspärrning och krig visar att vid mitten av 1980-talet sannolikt endast något eller några kärnkraftaggregat torde behöva vara i drift. För närvarande pågår en utredning om hur skyddet för dessa senare ytterligare kan förbättras, t.ex. genom förläggning i bergrum. Risken för sabotage beaktas också. Mot bakgrund härav kan jag inte finna att förekomsten av kärnkraftverk i vårt land skulle göra oss väsentligt mera sårbara vid angrepp eller hot om angrepp än vad vi är i dag. Försvarspolitiken utgör alltså knappast någon invändning mot utnyttjandet av kärnkraft för vår energiförsörjning. Det kan i detta sammanhang vara värt att nämna att man vid den nyss avslutade s.k. diplomatkonferensen i Geneve om rättsregler för humanitet i krig behandlat ett förslag om förbud mot stridshandlingar mot bl.a. kärnkraftverk. Det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvida slutlig överenskommelse kan uppnås om ett sådant förbud nu. Ingen stats representant har hittills uttalat sig emot förslaget. Den andra frågan som fru Hambraeus ställt är svår att förstå. Där talas om en energiförsörjning som underlättar ett decentraliserat samhälle och gör oss oberoende av import av livsförnödenheter. Det framgår t.ex. inte vad som konkret avses med uttrycken ”decentraliserat samhälle” och ”livsförnödenheter”. Jag vill ändå erinra om att vi är i färd med att förstärka beredskapen på energiområdet. Vi har byggt upp en betryggande beredskap när det gäller livsmedelsförsörjningen. En förstärkning av beredskapen på TEKO-området pågår. Försörjningsberedskapen vad gäller läkemedel och sjukvårdsmateriel utreds. Allt detta sker och måste enligt min mening ske oberoende av eventuella strävanden mot ett decentraliserat samhälle.